Fru talman! Josefin Brink har frågat mig dels om jag avser att agera för att den beslutade lagstiftningen om slutna kontanthanteringssystem snabbt ska komma på plats, dels om jag avser att agera för att begränsa ensamarbetet i butiker. Omfattningen av antalet butiksrån är allvarlig. Med stöd av nuvarande regler i arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter har Arbetsmiljöverket i många fall ställt krav på att utrustning för sluten kontanthantering ska installeras i butiker inom detaljhandeln. Krav ställs utifrån en individuell bedömning. Arbetsmiljöverket har också i många fall ställt krav som inneburit förbud mot ensamarbete i butik, såvida inte vissa villkor iakttas, till exempel användande av nattlucka. Riksdagen beslutade den 10 mars 2011 att tillkännage för regeringen att initiativ bör tas att tillsammans med arbetsmarknadens parter utforma ett förslag till lag om sluten kontanthantering inom detaljhandeln. Arbetsmarknadsdepartementet hade i mitten av november en diskussion med arbetsmarknadens parter om denna fråga. Därefter har LO respektive Svenskt Näringsliv, Svensk Handel, KFO, Företagarna och Butikerna skickat in var sin skrivelse i ämnet. Av samrådet med parterna och av skrivelserna framgår tydligt att parterna har motsatta åsikter om behovet av lagstiftning. Det framgår också att LO anser att olika tekniska lösningar är aktuella för butiker av olika slag. Konkreta regler om arbetsmiljön meddelas sedan många år genom föreskrifter från Arbetsmiljöverket och inte genom att riksdagen stiftar lag. Detta beror inte på att reglerna är mindre viktiga, utan på att det behövs ett system där man kan meddela och ändra regler snabbare och mer flexibelt än vad som är möjligt med lagstiftning. Ändringar kan till exempel behövas på grund av den tekniska utvecklingen. Sluten kontanthantering är ett exempel på ett område med snabb teknikutveckling. Den ordningen har genom åren brukat försvaras från arbetstagarhåll medan det vid upprepade tillfällen ställts krav från arbetsgivarsidan om att arbetsmiljöregler i större utsträckning bör meddelas genom lag och inte genom föreskrifter. Enligt min mening skulle ett sådant system troligen innebära färre och mindre flexibla regler. Enligt min mening är det som bäst gagnar arbetstagarna att Arbetsmiljöverket behåller sin nuvarande roll som innebär att efter samråd med parterna meddela de konkreta reglerna om arbetsmiljön. På alla områden där verket meddelar föreskrifter gäller att föreskriftsarbetet sker med hänsyn till teknikutveckling och riskutveckling. Min och Arbetsmarknadsdepartementets roll är att föra en fortlöpande dialog med Arbetsmiljöverket om verksamheten, däribland föreskriftsverksamheten.
Fru talman! Ja, som sagt, den 10 mars förra året beslutade riksdagen att regeringen skulle ta fram en lagstiftning om sluten kontanthantering i samråd med parterna i branschen. I dag berättar arbetsmarknadsministern i interpellationssvaret att regeringen tänker strunta i det riksdagsbeslutet. Om jag inte helt missförstått ministerns svar har regeringen kommit fram till det genom att fråga fem arbetsgivarorganisationer och en facklig centralorganisation vad de tycker om sluten kontanthantering. Eftersom arbetsgivarorganisationerna är överens om att de inte vill ha en sådan lag anser regeringen att den inte ska införas, punkt slut. Att de som representerar de butiksanställda - de som faktiskt står bakom disken i nattöppna videobutiker, på bensinstationer och i närbutiker - är mycket angelägna om att få en sådan lag på plats har regeringen valt att helt bortse från. Moderaterna är tydligen väldigt angelägna om att fortsätta att gå i armkrok med näringslivet och därmed beredda att köra över riksdagen och strunta i både forskningen och önskemålen från landets butiksanställda. Det här är inget litet problem. Risken för rån är det allvarligaste arbetsmiljöproblemet för alla dem som jobbar i butik. I snitt rånas nästan tre butiker varje dag i Sverige, och nära hälften av dessa rån begås med skjutvapen. Även om det, tack och lov, är sällsynt att de butiksanställda skadas fysiskt i samband med rån är konsekvenserna av ett rån helt förödande för dem som drabbas. Det gäller inte minst för att det ofta är fråga om unga människor som har sitt första jobb i en butik. Risken är därför att deras första arbetslivserfarenhet är att bli hotad med ett skjutvapen på jobbet. En enkätundersökning som Handelsanställdas förbund publicerade strax före jul visar att det psykiska lidande som rån och hot i butiker orsakar är mycket utbrett. Det handlar om sömnsvårigheter, stressrelaterade sjukdomar och ångest, vilket leder till långa sjukskrivningar och till att folk helt enkelt inte klarar av att jobba kvar i branschen. Rädslan för att utsättas för rån är i sig ett arbetsmiljöproblem för alla som jobbar i butik eftersom den påverkar de anställda varenda dag. Handels enkätundersökning visar att så många som var fjärde som jobbar i butik känner sig orolig för att utsättas för hot och våld och var femte oroar sig för att bli rånad på sitt jobb. Det är helt orimligt att så många människor ska behöva gå till jobbet och varenda dag känna sig rädd. En färsk rapport från Brottsförebyggande rådet visar, tillsammans med internationell forskning som finns sammanställd i rapporten från Handels, att minskad kontanthantering och slutna kassasystem är ett av de absolut effektivaste sätten att minska risken för rån. Också de butiksanställda i fackförbundet Handels vill ha en sådan lagstiftning. Det är en uppfattning som delas av en majoritet av Sveriges riksdag, och därför fattade vi beslut om att ge regeringen i uppdrag att ta fram en sådan lagstiftning. Jag tycker inte att arbetsmarknadsministern angett några hållbara skäl till att regeringen så lätt ska lägga sig platt för näringslivets organisationer och helt strunta i riksdagsbeslutet. Dessutom svarar ministern över huvud taget inte på frågan om regeringen tänker göra någonting för att minska ensamarbetet. Det är nämligen den andra punkten som framhålls både av de människor som själva jobbar i butik och av Brottsförebyggande rådet och andra. Forskning visar att det kan minska risken för rån, och konsekvenserna för dem som trots allt drabbas blir mindre om de slipper stå ensamma i en nattöppen butik. Den frågan kvarstår alltså.

Fru talman! Låt mig börja med att notera att butiksrån är en mycket allvarlig fråga, och i kampen för en minskning av butiksrånen är politiken ett viktigt instrument. Jag vill tacka arbetsmarknadsministern för ett väldigt uttömmande svar. Jag delar inte Josefin Brinks bedömning att man inte ser seriöst på detta från Arbetsmarknadsdepartementet. Det beskrivs tydligt i ministerns svar vad man faktiskt har gjort sedan tillkännagivandet från riksdagen kom under föregående riksmöte. Låt mig förtydliga vad ministern säger. Det handlar om en balans mellan snabb teknikutveckling och risktagande. Just därför använder man Arbetsmiljöverket, som över huvud taget inte nämns av interpellanten, som den organisation som via sitt regelverk mer snabbfotat kan anpassa sig till teknikutvecklingen och därmed också koppla det till riskutvecklingen. Ministern anför i svaret, vilket interpellanten inte verkar ha hört, att den ordning vi har, att Arbetsmiljöverket är den som via mer flexibla och snabbfotade möjligheter beslutar kring regelverk, är något som brukar försvaras från arbetstagarhåll medan arbetsgivarsidan hellre brukar vilja ha den mer rigida lagstiftningsprocessen i gång. Det strider mot den hypotes som här framkastas, att regeringen inte har lyssnat till arbetstagarna och, som det dessutom sades, går i armkrok med arbetsgivarsidan. Jag skulle väl vilja säga att regeringens sunda sätt att förhålla sig till detta visar att man snarast går i armkrok med arbetstagarna, vilket också poängteras i slutklämmen från ministern i hennes omdömesgilla svar. Fru talman! Politiken är en helhet. Låt mig därför ta upp ett annat spår som jag tycker är intressant i sammanhanget. Det handlar om polisens roll när det gäller att förebygga brott. I Vänsterpartiets motion om polisfrågor skriver man: "Antalet poliser och hur polisen fungerar är alltså inte den stora avgörande faktorn för brottsutvecklingen som den borgerliga regeringen ofta vill göra gällande. Men en väl fungerande polis är onekligen ändå en viktig del i det brottsförebyggande arbetet." Detta till trots förstår jag inte hur den gemensamma rödgröna oppositionen i årets budgetmotion som handlar om rättsväsendet anvisar 150 miljoner mindre till polisens verksamhet än vad regeringen gör. Hur hänger detta ihop? Vi går vidare och tittar lite grann på vad det står på Vänsterpartiets hemsida under rubriken "Brottsförebyggande". En fråga finns formulerad: "Hur vill ni att polisen ska arbeta brottsförebyggande?" Vänsterpartiet svarar: "En viktig del i det brottsförebyggande arbetet är antalet poliser, men man måste också uppmärksamma hur poliserna arbetar och vilka arbetsuppgifter som är prioriterade." Min fråga till Josefin Brink och Socialdemokraterna, som också representeras i debatten, är: Hur åstadkommer man detta i praktiken med en hel politik där man har betydligt lägre anslagstilldelning till polisorganisationen än alliansregeringen har? Det är för mig obegripligt. Tittar man dessutom på vilka som förövar så allvarliga rån som butiksrån kan man läsa under rubriken "Brott och straff": "Men på det stora hela så tycker vi att det talas mycket ."

Fru talman! Jag tackar fru talmannen för tillrättavisningen av Finn Bengtsson, som inte höll sig till ämnet. Jag blir riktigt fundersam, fru talman, när jag läser svaret från Hillevi Engström. Hon skriver att hon efter en "diskussion med arbetsmarknadens parter" lägger frågan på is. Det här är väl bara, Hillevi Engström, ytterligare ett exempel på ministerns och regeringens passivitet när det gäller frågor om arbetsmiljö? Vad vi pratar om är ständigt återkommande rån och hot. Människor far illa på sina arbetsplatser och får uppleva traumatiska händelser. Detta har uppmärksammats i olika kampanjer och av olika organisationer. Man inser att detta är en väldigt allvarlig fråga. Arbetsmiljöverket pekar på detta. Våld och hot blir det bara mer och mer av i detta land. Det måste naturligtvis stävjas och motarbetas. I det läget skriver arbetsmarknadsministern i svaret till Josefin Brink att hon efter en diskussion inte tänker göra någonting. Vad ger det för signal till de anställda i butikerna? Vad ger det för signal, Hillevi Engström, till alla som vill ha bort kontanter? Man kan fråga hotell och restaurangbranschen. Man kan fråga bankerna. Man kan fråga alla som vet att det är farligt att hålla på och handskas med kontanter på grund av risken för rån, våld och hot. Ändå svarar arbetsmarknadsministern så enkelt att hon efter en diskussion inte tänker göra någonting. En majoritet i riksdagen pekar på detta och säger att det är allvarligt och viktigt. Då säger Hillevi Engström att man lämnar över det och låter det bli en ren myndighetsfråga; de får fixa det. Ungefär samma synsätt har hon på Arbetsmiljöverket: Lägg på dem mer arbetsuppgifter, men tillför inte resurser! Det är tyvärr det förhållningssätt som ansvarig minister har i arbetsmiljöfrågorna. Det kommer i framtiden att drabba folk som jobbar i butik och blir rånade, blir hotade, blir skrämda in på skinnet om de överlever rånet och den traumatiska händelsen. Hon hänvisar till att det inte räcker, efter en diskussion med arbetsmarknadens parter. Ursäkta mig, fru talman, om jag låter lite upprörd. Men så är fallet - det är det som är verkligheten. Jag är själv gift med en polis som har fått rycka in vid olika rån och vet vad som händer med den som blir utsatt för detta och vilken risk som poliserna själva utsätter sig för därför att det finns kontanter tillgängliga. Nu har ministern tydligen gjort upp med arbetsgivarsidan, som säger att de är emot det här. Därför ska man inte göra någonting. Detta är ett flagrant exempel, fru talman, på en passivitet från regeringens sida som inte på något vis pekar på att man tar ansvar för arbetsmiljön för dem som jobbar i butiker som hanterar kontanter. Man tar inte ansvar för de följder som alla rån och hot får. Man tar inte heller ansvar för alla de branscher och alla andra som vill ha bort kontanthanteringen av säkerhetsskäl. Fru talman! Ursäkta mitt uttryck: För mig blir detta ren ynkedom.

Fru talman! Jag tackar för interpellationen. Det är oerhört viktigt att vi håller oss till frågan om att bekämpa hot och våld i samhället. Jag delar Josefin Brinks uppfattning att detta är ett allvarligt samhällsproblem. Det är också därför alliansregeringen har satsat oerhört stora resurser på att få ett bättre rättsväsen, en skarpare lagstiftning och hårdare straff för våldsbrott. Det är en oerhört prioriterad fråga. Visst kan sluten kontanthantering vara bra i vissa fall. Och visst kan det vara så att förbud mot nattarbete är bra i vissa fall. Man kan behöva ha en nattlucka, som man har på en del nattöppna ställen. Men delar inte Socialdemokraterna åsikten - det har de i alla fall gjort tidigare - att det är Arbetsmiljöverket som är bäst på att bedöma riskerna och se till att detta fungerar på ett bra sätt i Sveriges avlånga land? Uppfattningen att det är riksdagen som ska stifta lag när det gäller vad som är bäst i det enskilda fallet innebär ett perspektivskifte som jag inte riktigt känner igen. Vi vet att teknikutvecklingen ändras och att riskerna är olika stora. Vi vet också att det behövs en dialog mellan arbetsmarknadens parter och företrädarna för olika organisationer. Det är inte entydigt så som Josefin Brink vill göra gällande, att alla ser det här som den enda eller bästa lösningen på alla de problem som finns i samhället. Jag tycker att det är en bra ordning att vi har självständiga myndigheter som har möjlighet till föreskriftsrätt och i vissa fall möjlighet att meddela förbud. Att ha ett till hundra procent kontantlöst samhälle för alla restauranger och butiker skulle också få konsekvenser för möjligheten att driva en liten butik på en liten ort. Det skulle innebära färre arbetstillfällen och försämrad service. Också sådana saker måste branschen ta hänsyn till när man ska förebygga våld och brott. Inte minst är det även viktigt att man har ett rättsväsen som förebygger brott och kan stävja brott genom våra domstolar. Jag tycker att den ordning vi har i Sverige är någonting som är positivt. Vi har självständiga myndigheter som kan besluta om sluten kontanthantering, förbjuda nattarbete eller ensamarbete och meddela föreskrifter och regler kring detta. Vi behöver jobba på bred front för att minska rånen. Jag delar interpellantens uppfattning att de är ett allvarligt problem. Jag har tyvärr också träffat personer som varit utsatta för rån och allvarliga brott och vet vilka konsekvenser det får. Vi prioriterar den här frågan betydligt högre än Vänsterpartiet har gjort när det gäller satsningar på rättsväsendet, vågar jag säga.
Fru talman! Finn Bengtsson försökte göra gällande att regeringen egentligen gör gemensam sak med fackliga organisationer mot arbetsgivarna. Det är inte sant. Handelsanställdas förbund och LO vill ha en lagstiftning om sluten kontanthantering. Arbetsgivarorganisationerna vill det inte. Både Finn Bengtsson och arbetsmarknadsministern var inne på att det är polisen och rättsväsendet som ska förebygga brott. Det är en del av deras uppgifter. Men jag tror att varken moderaterna i riksdagen eller regeringen har tänkt sig att man ska ha polisbemanning på alla tusentals nattöppna butiker runt om i landet. Därför är det självklart att det är i själva butikerna och i den lagstiftning som krävs för säkerhet i butikerna som det måste förbättras om man ska kunna förebygga rånen. Det är också vad till exempel Brottsförebyggande rådet och Arbetsmiljöverket rekommenderar. Arbetsmarknadsministern kommer in på var skon egentligen klämmer, nämligen varför näringslivet är en så stor motståndare. Det är därför att man tycker att det är för dyrt att införa slutna kontanthanteringssystem. Då ska man komma ihåg att ett enda butiksrån kostar butiksägaren ungefär 100 000 kronor enligt en beräkning som branschens egna företrädare har gjort. Det är bara för butiken i sig. Till det kommer samhällets kostnader för rättsväsen, sjukskrivningar med mera som är mycket större. Att enskilda butiksägare väljer att chansa och tänka "Vi drabbas nog inte av ett rån" hellre än att investera i ett säkert kontanthanteringssystem är en sak. Men en regering har ett betydligt större ansvar än så. Det är samhällsekonomiskt kortsiktigt och ansvarslöst att inte göra allt som över huvud taget går för att minska risken för rån, om inte annat av rent ekonomiska skäl. Framför allt handlar det om riksdagens och regeringens ansvar för att skydda människor i samhället mot risken att bli utsatta för rån och hot. Det är bara att konstatera att det är en väldig skillnad på folk och folk. År 2010 lade man ut en kvarts miljard kronor på personskydd för regeringen och riksdagsledamöter. Det skyddet kostade ungefär 600 000 kronor per politiker. Det är bra att man ser till att skydda personer som är utsatta för hot och risk för att drabbas av våld. Men för att skydda alla de unga människor som jobbar i butiker och som ser till att vi kan köpa mjölk, hyra film och tanka bilen alla dygnets timmar är regeringen inte betedd att lägga två strån i kors. Tar man ett butiksjobb får man tydligen finna sig i att leva med rädslan att få en pistol upptryckt i ansiktet eftersom det anses vara för dyrt med dubbelbemanning och slutna kassasystem. Det räcker att näringslivets organisationer säger nej så är saken klar. Det var inte det uppdraget som regeringen fick av riksdagen, att fråga vad de tyckte och ha en handuppräckning. Riksdagens uppdrag till regeringen var att sätta sig ned och resonera sig fram till ett lagförslag som är rimligt, som skyddar de anställda och som båda parter kan leva med. Att man har satt sig ned och frågat kan inte betraktas som ett seriöst sätt att uppfylla det riksdagsbeslut som vi har fattat därför att vi bryr oss om alla de butiksanställda som drabbas av rån och våld varje dag i vårt land.

Fru talman! Jag förstår återigen inte hur interpellanten kan undvika att höra vad ministern säger i sitt svar och även läsa innantill. Mycket riktigt beslutade riksdagen den 10 mars att tillkännage för regeringen att initiativ bör tas till att tillsammans med arbetsmarknadens parter utforma ett förslag till en lag. Det är riktigt. Sedan säger Josefin Brink att LO och Handelsanställdas förbund tycker i princip samma sak. I svaret står: Det framgår också att LO anser att olika tekniska lösningar är aktuella för butiker av olika storlek. Man problematiserar lite grann kring teknikutvecklingen. Det gör att en strikt lagstiftning måste ta hänsyn till detta. I detta läge är det så att ett regelverk införs snabbare utan att det lagfästs när Arbetsmiljöverket har möjlighet att komma med föreskriftsförändringar. Jag läser också i ministerns svar att detta normalt sett är en ståndpunkt som framförs från arbetstagarhåll. Därmed vill jag säga att man från regeringen går mer i armkrok med arbetstagarna än med arbetsgivarsidan. Jag sade det i mitt förra inlägg, och jag vidhåller detta. Jag och ministern tillhör ett parti som värnar rättsväsendets ansvar för att hindra butiksrån, att arbeta brottsförebyggande och att beivra de brott som har begåtts. Jag kan tycka att det hör mer till ämnet än att diskutera politikerhot i förhållande till interpellantens fråga i sin interpellation. Även om det också är ett mycket allvarligt brott är det inte vad frågan handlar om. Det handlar om att se hela politiken, ta ansvar för såväl lagstiftningsprocessen som de redskap vi har för att snabbt och flexibelt kunna följa en teknikutveckling när det gäller sluten kontanthantering. Jag delar ministerns bedömning på den punkten. Jag delar också ministerns bedömning att rättsväsendet och satsningar på rättsväsendet är av betydelse både för brottsförebyggande åtgärder och för att beivra brott. Här ligger vi långt före den rödgröna oppositionen.

Fru talman! Var det inte så, Hillevi Engström, att uppdraget som riksdagen gav regeringen var att tillsammans med parterna ta fram ett förslag? Betydde det då att alla skulle vara överens från början? Betydde det också att all kontanthantering skulle bort i Sverige? Nej, så var det inte. Handelsanställdas fackförening har arbetat fram ett 13-punktsprogram som gäller detta. Man är fullständigt medveten om att man måste hitta en lösning som är rimlig och acceptabel. Men det måste vara en lösning som får bort många rån. Det var uppdraget och ingenting annat. Men nu lägger regeringen sig platt och hävdar att eftersom parterna inte är överens kan man ingenting göra, och då gör man ingenting heller. Jag sade i mitt förra inlägg att vi måste få bort kontanter och få mindre kontanthantering. Man kan snacka om att vara förebyggande. Att ta bort så mycket kontanter som möjligt är väldigt förebyggande. Det minskar möjligheten till rån. Det förbättrar tryggheten på väldigt många små arbetsplatser. Det om någonting är förebyggande. Ni talar om polisiära resurser. Men låt oss då vara förebyggande. Låt parterna tillsammans med regeringen ta fram ett förslag som är acceptabelt för de flesta. Låt det inte bara stanna vid: Vi kan ingenting göra därför att arbetsgivarna har sagt nej. För mig låter det som ett klassiskt moderat grepp att lyssna till arbetsgivarna och strunta i alla dessa som blir utsatta för rån. Det är nästan tre om dagen.

Fru talman! Den svenska arbetsmarknaden ska präglas av trygghet och öppenhet. Ingen ska behöva vara rädd och orolig för att gå till jobbet. Jag känner inte igen mig i det Raimo Pärssinen för fram i talarstolen. Menar Raimo Pärssinen att vi inte har ett arbetsmiljöverk som kan besluta, förbjuda ensamarbete och meddela föreskrifter om sluten kontanthantering när man gör den bedömningen i varje enskilt fall? Det är precis vad Arbetsmiljöverket gör. Det är en väldigt bra ordning att det i det enskilda fallet kan se vad som passar bäst och vad som är rimligt och också följa den snabba teknikutveckling som finns på området. Dessutom har regeringen under de senaste tre åren gett Arbetsmiljöverket ökade resurser och ett tydligare uppdrag om ökad kunskap när det handlar om hot och våld i arbetslivet. Jag kan konstatera att man redan i dag i vissa fall ställer krav på sluten kontanthantering och fattar beslut om förbud mot ensamarbete och, som jag sade i mitt tidigare svar, nattlucka och sådana lösningar. Är enligt Raimo Pärssinen lösningen att det inte ska finnas kontanter i det svenska samhället tror jag att det är svårt att genomföra det. Det finns också en risk att rånare tar cigaretter. Vi har sett exempel där det har gällt oxfilé. Då ökar brotten i butik. Det finns en mängd olika problem i vårt samhälle som man inte kan lösa genom så enkla penseldrag som Raimo Pärssinen föreslår. Det är viktigt att poängtera i debatten att alliansregeringen har en strikt hållning och genomför ett mycket kraftfullt arbete för att bekämpa våld och hot i vårt samhälle. Vi satsar stora resurser på det. Arbetsmiljöverket har som uppdrag att jobba förebyggande och att i vissa fall meddela sådana föreskrifter som Raimo Pärssinen tar upp.

Fru talman! Att olika tekniska lösningar är lämpliga för olika slags butiker är fullständigt självklart. Det står inte på något sätt i motsättning till införandet av en lagstiftning. Både ministern och Finn Bengtsson försöker få det att framstå som att en lag om sluten kontanthantering skulle betyda exakt identiska krav på precis alla butiker. Men det står ingenting om det i riksdagsbeslutet. Riksdagsbeslutet innebar ett uppdrag till regeringen att ta fram en generell lagstiftning för sluten kontanthantering som fungerar i hela branschen. Den skulle tas fram i samverkan med parterna. En sådan samverkan tycker jag inte att man kan kalla det för när man har frågat fem näringslivsorganisationer som har enats om att säga att de inte vill ha detta. Sedan har man frågat en arbetstagarorganisation som säger det motsatta - att detta vill de ha. Sedan räknar man och säger: Titta, det blev 5-1. Då lägger vi ned det här! Så kan man inte behandla ett riksdagsbeslut. Så kan man inte heller behandla ett allvarligt samhällsproblem som orsakar enormt stort lidande för mängder av människor som går till sina jobb varenda dag och är rädda för att drabbas av hot och våld på jobbet. Tyvärr har de också ganska goda skäl att känna denna rädsla. Jag är förvånad över att arbetsmarknadsministern tycker att det är någonting märkligt och nytt med att riksdagen stiftar lagar också när det gäller säkerhet på arbetsmarknaden. Vi har mängder av sådana lagar på den svenska arbetsmarknaden. I den svenska modellen går det till så att man stiftar en lag, och sedan kommer arbetsmarknadens parter överens om hur man ska hantera denna lag ute på arbetsplatserna. Det är varken nytt eller konstigt, och det borde kunna ske på detta område också.

Fru talman! Jag delar interpellantens oro för människor som är rädda för hot och våld; låt mig vara tydlig på den punkten. Jag kan konstatera att LO i sitt remissvar på sanktionsutredningen som gäller just arbetsmiljö skriver: "Arbetsmiljöverket har mångåriga goda erfarenheter av att på ett följsamt sätt anpassa arbetsmiljölagens föreskrifter till de snabba förändringarna i arbetslivet. Arbetsmiljöverket har också en större möjlighet än regeringen att verkställa statens uppgift att balansera arbetsmarknadsparternas olika intressen." Som jag har sagt i mina tidigare svar, som det verkar som om interpellanten inte riktigt har hört, har Arbetsmiljöverket precis det som Josefin Brink efterfrågar: De har möjlighet att göra en riskbedömning och besluta om föreskrifter som förbjuder kontanthantering i det enskilda fallet där man ställer krav på tekniska lösningar. Det handlar om att förbjuda ensamarbete på natten eller att säga till när en butiksinnehavare eller en person som har en bensinmack måste ha en nattlucka. Ska vi gå tillbaka till detaljreglering av alla butiker och restauranger i hela Sverige? Det handlar också om loppmarknader och så vidare; ni kan själva tänka er hur många tusentals ställen det handlar om där man ska installera ett visst tekniskt system, som Josefin Brink förespråkar. En enskild kassalösning kostar enligt denna princip ungefär 100 000-150 000 kronor. Det kommer att innebära att man inte får lösningar som är tekniskt anpassade i tiden. Jag tror inte att det är lösningen för framtiden, utan jag tror att den lösning vi har i dag är bra. Jag skulle gärna vilja höra om Vänsterpartiet har någon annan uppfattning än att Arbetsmiljöverket gör ett bra arbete när det gäller föreskrifter och förbud i de enskilda fallen.